Fru talman! Gudrun Schyman lyckades egentligen aldrig prestera några konkreta förslag. Lägg om den ekonomiska politiken, säger hon. Det är ju precis det som vi har gjort. Problemet med de hemlösa männen fanns även när den ekonomiska politiken såg annorlunda ut. Det hjälpte ju inte att man förde en socialdemokratisk ekonomisk politik för att lösa detta problem. Den politik som Gudrun Schyman traditionellt har förordat har ju lett till större bostadslöshet än någon annanstans i världen. Så den kan vi ju inte heller försöka föra. Nu testar vi denna mer liberala ekonomiska politiken, så får vi se vad resultatet blir.Jag erkänner att den på sex månader inte har avsatt några resultat. Men innan vi kommer fram till nästa val hoppas jag att vi kan se konkreta resultat av den ekonomiska politiken. Jag anser också att det är viktigt att den som är bostadslös kan få hjälp med en bostad tillfälligt eller under en längre tid. Det är viktigt att det även för denna besvärliga grupp, de hemlösa, finns möjligheter till härbärgen. Det finns för närvarande, åtminstone här i Stockholm. Jag kan inte uttala mig om situationen i varje kommun i landet. Men jag har förstått att situationen i de tre storstäderna är sådan att man kan få härbärge och tak över huvudet, även om man befinner sig i denna besvärliga situation. När jag besökte byrån för bostadslösa män, ställde jag frågan om det hade ställts sådana krav på denna byrå att man hade dragit in resurser t.ex. för motivationsarbete gentemot dessa människor. Men från byrån hävdade man att det inte hade skett. Det är sant att socialtjänsten liksom kommunerna i övrigt är ekonomiskt pressade. Men jag tror att de har ställt sig helt andra frågor, t.ex. om man utnyttjar resurserna rätt, om man satsar resurser på ett riktigt sätt även för dessa personer och om man använder rätt behandlingshem. Det blir mycket dyrt om man skickar personer i omgångar till fel behandlingshem. På denna byrå redovisade de ett fall med en person som hade åkt ut och in på behandlingshem och kostat många miljoner. De tyckte att det nu fanns skäl att fråga om detta är meningsfullt och om de i stället bör söka hjälp någon annanstans. Jag tror att det är sådana frågor som man skall ställa. Det är klart att varje krona inte används på rätt sätt eller för detta ändamål i dessa socialdistrikt heller. Till sist vill jag säga att jag helt delar Anita Perssons uppfattning att det inte räcker med tillväxt utan att vi också skall ha en rättvis fördelning. Det är också ett mål för den regering som jag företräder.

Fru talman! Jag har inte särskilt mycket att tillägga, Eva Zetterberg. Det är självklart att vi arbetar med siktet inställt på att nedbringa tiderna på förläggningarna. Det gäller dels att påskynda handläggningen av alla invandrarärenden, dels att ge de människor som har andra sociala kontakter i Sverige möjlighet att i större utsträckning utnyttja dessa som ett alternativ till förläggningar. Vidare skall de som väntar på ett beslut från invandrarverket eller utlänningsnämnden få möjlighet att arbeta ifall väntan drar ut på tiden. Allt detta är sådant som regeringen arbetar med. Naturligtvis stöder jag livligt Birgit Friggebo i det arbetet. Behandlingen av flyktingar eller invandrare är ett speciellt problem. Många av de behandlingsmetoder som vi använder för att människor skall komma bort från sitt narkotikaberoende är kulturanpassade. Det är därför inte alltid så lätt att tillämpa de här metoderna på invandrare. Detta är ett stort problem. Som jag nämnde i svaret har jag diskuterat detta med SIMON, som har ett antal personer som kommer från olika länder och som talar olika språk. De kan det här ämnet. Jag tror att vi skall försöka utveckla de här kontakterna ytterligare för att det skall vara möjligt att också genom SIMON få hjälp i behandlingssituationer. Det är ju svårt att ge behandling när det behövs tolk. Det är också svårt att behandla personer som kommer från en helt annan kultur. Sedan vill jag kvittera Eva Zetterbergs vänlighet att ge mig utdrag ur socialstyrelsens brev genom att överlämna ett exemplar på svenska av den broschyr som jag talat om i svaret. Den här broschyren är också utgiven på fem andra språk.

Fru talman! Berith Eriksson har i en interpellaton ställt frågor i anslutning till ÄDEL-reformen, bl.a. om vissa konsekvenser av det kommunala betalningsansvaret och om kommunernas ekonomiska problem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Jag besvarade för någon vecka sedan en interpellation och en fråga som berörde samma ämnesområde; de klinikfärdiga patienternas situation, tolkningstvister kring begreppet medicinskt färdigbehandlad och i övrigt konsekvenser av det kommunala betalninsansvaret. Jag beskrev då bl.a. syftet med det kommunala betalningsansvaret och konstruktionen av systemet och betonade att ett fortsatt välutvecklat samarbete mellan kommuner och landsting behövs för att inte den enskilda patienten skall komma i kläm om och när tolkningstvister uppstår. Jag vill här betona att jag anser det ytterst angeläget att etiska frågor kring förflyttning av människor i livets slutskede ingående diskuteras mellan berörda handläggare i kommuner och landsting. Jag berörde i mitt svar också den kommitté som regeringen tillsatte i höstas med uppgift att följa och utvärdera det kommunala betalningsansvaret. Jag har erfarit att kommittén inlett sitt arbete och att en enkät kommer att skickas ut till kommuner och landsting inom de närmaste veckorna. Enkäten kommer bl.a. att röra frågor kring vård och verksamhetsplanering, ansvarsfördelning och samarbete samt de för patienten och anhöriga viktiga frågorna om inflytande och valfrihet. Berith Eriksson berör också frågan om tolkningen av begreppet medicinskt färdigbehandlad, och jag vill här hänvisa till vad jag tidigare uttalat i denna fråga men också betona att det inte på något sätt har belagst att äldre människor skulle ha dött i förtid på grund av det nya systemet. Berith Eriksson tar vidare upp frågan om kommunernas ekonomiska situation. Regeringens syn i denna fråga kommer att redovisas bl.a. i kompletteringspropositionen, vilken kommer att avlämnas till riksdagen den 24 april. Låt mig dock redan nu säga att regeringen avser att fullfölja den politik, i relation till kommunerna, som tidigare har aviserats. Hela samhällsekonomin är pressad nu. Det ställer stora krav på prioriteringar, men också på en fast ekonomiskpolitisk kurs. En sådan är en förutsättning för att utvecklingen skall vända.

Fru talman! Jag tycker naturligtvis inte att den här frågan är färdigdebatterad. Tvärtom har vi inlett den nya ordningen från årsskiftet. Det innebär att frågan kommer att behöva diskuteras många gånger framöver. Det jag vill markera är bara att för att vi skall få ett underlag till en saklig debatt har dels socialstyrelsen fått i uppdrag att utvärdera ÄDEL-reformen, dels har vi specialdelegationen som skall titta på betalningsansvaret. Bägge dessa utvärderingar kommer att ge oss ett underlag så att vi kan föra en saklig debatt framöver. Men vi har naturligtvis inte det än. Reformen har bara fungerat i tre månader, och det går inte att dra några slutsatser ännu. Jag har personligen, när jag är ute och reser i landet, frågat hur ÄDEL-reformen har fungerat, hur organisationsförändringen i praktiken har fungerat. De rapporter jag har fått är helt övervägande positiva. Jag har i själva verket inte träffat på någon negativ rapport själv. Men jag har läst en del mer kritiska synpunkter i tidningar. Socialstyrelsen har granskat de fall som har blivit uppmärksammade, t.ex. på Östermalm här i Stockholm och något fall nere i Skåne. I de fallen har vi inte kunnat finna att personalen har gjort något fel. Men det är naturligtvis viktigt att socialstyrelsen fortsätter att följa upp detta. Den har ett tillsynsansvar. Det skall utövas aktivt även framöver, så att man uppmärksammar om det begås några fel och försöker korrigera dessa för framtiden. Det är riktigt, vilket Berith Eriksson var inne på, att ''medicinskt färdigbehandlad'' inte är ett lättdefinierat begrepp. En lekman kan inte gå in och tala om att en patient är medicinskt färdigbehandlad. Detta måste vara något som den ansvarige läkaren avgör. Det är hans eller hennes ansvar att bestämma när det är dags att skicka en patient hem eller till någon alternativ boendeform. Det stora problemet som vi länge har haft i Sverige har varit att det har legat många medicinskt färdigbehandlade patienter på sjukhus under mycket lång tid. Det har varit ett dåligt boendealternativ för dem, och det har inneburit att de har varit proppar i systemet, så att andra som hade behövt platserna inte har kunnat få dem. Jag vill nog påstå att på den punkten har ÄDEL reformen redan givit resultat. Vi har mycket färre medicinskt färdigbehandlade patienter på sjukhusen i dag, och därmed större kapacitet att ta emot patienter som bättre behöver de här platserna och som fortfarande inte har fått den medicinska behandling som de är i behov av. Sedan sade Berith Eriksson att ekonomer hade räknat ut att stimulansbidraget bara skulle täcka 10 % av behovet. Jag förmodar att hon menar att de platser som kan byggas med hjälp av stimulansbidraget bara skulle täcka en mindre del av det behov som finns av t.ex. gruppbostäder. Den uppfattningen delar jag helt och hållet. Vi kommer inte under de närmaste åren, då vi med hjälp av stimulansbidraget kan bygga ungefär 25 000 platser i gruppbostäder, att täcka behovet. Detta avser gruppbostäder för utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och t.ex. dementa. Bara för dementa har man beräknat behovet till ungefär 25 000 platser. Det är alldeles uppenbart att vi kommer att behöva bygga fler grupbostäder även efter det att stimulansbidraget har ebbat ut. Berith Eriksson säger att bidraget bara är en droppe i havet. Då får vi trösta oss med att havet faktiskt består av droppar.

Fru talman! Jag instämmer helt i det senaste uttalandet. Det är självklart att personer i livets slutskede inte skall behöva flyttas från ett sjukhus till ett sjukhem eller hem till sin egen bostad. Det kan naturligtvis i konkreta fall ibland vara svårt att avgöra ifall en person befinner sig i livets slutskede. I något av de fall som har blivit omskrivna förhöll det sig precis på det sättet. Man bedömde att personen var färdigbehandlad för den sjukdom som hon hade kommit in till sjukhuset för och hon skickades hem. Sedan dog hon av en annan sjukdom. Det kunde man vid sjukhusbehandingen inte förutse. Det är riktigt att läkarna är anställda av landstinget. Men läkarna har ett ansvar i sin professionella roll som läkare. De måste kunna bedöma hur tillståndet hos en patient är. Det är till sist de som måste avgöra ifall en patient är färdigbehandlad och vilka alternativ som kan finnas, om den här personen kan bo hemma eller möjligen måste komma till ett sjukhem eller någon annan form av institutionellt boende. Jag tror inte att våra åsiktsskillnader är så stora i den här frågan. Det är alldeles självklart att detta skall skötas så bra som det över huvud taget är möjligt. Men vi får också erkänna att när vi har med själva livet att göra är inte alla problem enkla. Därför kommer det säkert också i framtiden att begås misstag som vi får anledning att diskutera här i riksdagen.

Fru talman! Just av det skälet sade jag redan i mitt skrivna svar till Berith Eriksson att jag vill betona att jag anser det ytterst angeläget att etiska frågor kring förflyttning av människor i livets slutskede diskuteras ingående mellan berörda handläggare i kommuner och landsting. Det skäl som Berith Eriksson nu anför var just skälet till att jag formulerade mig på det sättet. Sedan hoppas jag ändå att Berith Eriksson delar min uppfattning att det inte var bättre tidigare, när det låg 3 000--4 000 färdigbehandlade patienter under lång tid på våra sjukhus, som inte kunde erbjudas några alternativa boendeformer. De människorna led i regel av att behöva ligga kvar på sjukhuset, trots att de egentligen inte skulle ha behövt. Jag tycker att ÄDEL-reformen och betalningsansvaret är ett stort framsteg. Vi har kommit ifrån en sådan situation på flertalet orter i landet.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringen kommer att tillsätta en utredning för att analysera problemen med näringslivets förändrade transportlösningar i riktning mot just-in-timetransporter samt om jag kommer att ta intitiativ till att justera avgifter och skatter för att komma till rätta med de problem som just-in-time-filosofin ger upphov till. Det är klart att man måste vara uppmärksam på denna utveckling. Under 1980-talet har många studier gjorts som belyser rationaliseringsvinsterna för företagen av t.ex. en förbättrad materialadministration. Just i dagarna slutförs en utredning om trafikens kostnadsansvar. Baserat på denna kommer regeringen att företa en översyn av möjligheterna att i ökad utsträckning använda ekonomiska styrmedel för att minska trafikens samhällsekonomiska kostnader. Beskattningen inom transportsektorn berörs också av Sveriges närmande till EG. En harmonisering av skatter och avgifter kommer att bli nödvändig under 1990-talet. Statsrådet Bo Lundgren har som bekant tillsatt en utredning om hur kilometerskatten skall ersättas. Också miljökonsekvenserna av en förändrad beskattning skall analyseras. Jag kan inte föregripa utredningens resultat genom att ta några ytterligare initiativ i denna fråga. Vid en harmonisering bör inte bara själva skatterna utformas på ett tekniskt likartat sätt. Även skattenivåerna bör av konkurrensskäl vara likartade mellan länderna i Europa för att den inre marknaden skall fungera. Jag nämner detta för att poängtera att de problem som Bengt Hurtig tar upp knappast kan lösas med svenska särbestämmelser. Transporter är en i allra högsta grad internationell näring, där det är viktigt med internationell samverkan även vid utformningen av skatter och avgifter.

Fru talman! På den punkten håller jag helt med Bengt Hurtig. Han och jag har egentligen samma grunduppfattning, att de problem som uppstår i och med just-in-time-principen skall bemästras med ekonomiska styrmedel. Jag vill ändå påpeka att det pågår en annan utveckling på harmoniseringens område. Man har börjat tillämpa principen om cabotage, dvs. att inrikestrafik kan köras även i tredje land, vilket kommer att minska antalet tomma lastbilar ganska dramatiskt, om vi ser det i ett europeiskt perspektiv. För svensk del kommer detta att medföra såväl gynnsamma miljökonsekvenser som gynnsamma konsekvenser för transporternas kostnadsnivå. Fru talman! Slutligen när det gäller den ställning som Schweiz och Österrike har vid förhandlingar om vilka bilar som skall släppas igenom, påverkas ju den av dessa länders geografiska belägenhet. Schweiz och Österrike är utpräglade transitländer och kan därför ställa krav. Man skulle kunna jämföra med Suezkanalen, om man vill göra en hårdragning. Sverige har precis det motsatta geografiska läget, nämligen det perifera läget. Genomfartstrafiken i Sverige är ju inte precis det största problemet som vi har att brottas med.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig hur gränsövervakningsproblemen skall lösas och hur polissamarbetet skall se ut vid ett eventuellt medlemskap i den europeiska unionen. Låt mig till en början säga att det i dag är alldeles för tidigt att ge några säkra svar på de frågor som Europa är något som just nu diskuteras intensivt i olika organ både inom och utom EG. Här vill vi svenskar naturligtvis ha ett ord med i laget, om och när vi så småningom får vara med och bestämma om utformningen av samarbetet inom EG. Med denna reservation skall jag nu kort redovisa min syn på de mångfacetterade och viktiga ämnen som berörs i interpellationen. Ett medlemskap i EG kommer att påverka en rad verksamheter i Sverige. Inte minst kommer införandet av EG:s inre marknad att innebära förändringar för bl.a. polis och tullverksamheterna. Den närmare utformningen av den inre marknaden är dock för närvarande oklar. Vi bör dock kunna utgå ifrån att gränskontrollerna och gränsformaliteterna i princip kommer att avskaffas för den trafik av personer, transportmedel och varor som äger rum mellan medlemsländerna. I ett sådant perspektiv får frågor om samarbete mellan myndigheterna i Sverige och med myndigheter i andra länder en stor betydelse. För att börja med det inhemska perspektivet är det klart att polisens och tullens brottsbekämpande verksamhet vad avser narkotika och annan gränsöverskridande brottslighet måste anpassas till internationaliseringen. Här kommer utvecklingen av samarbetet mellan tull och polis i blickfånget. Flera initiativ har redan tagits för att förstärka och utveckla insatserna vid gränsen. Här kan nämnas rikspolischefens och generaltulldirektörens initiativ för något år sedan att intensifiera och utveckla samarbetet mellan polis och tull. Vad därefter gäller det polisiära internationella samarbetet så bedrivs det i olika fora och former. En utveckling mot ett mer långtgående polisiärt samarbete i synnerhet i Europa behövs för att vi med kraft skall kunna bekämpa terrorism, narkotikabrottslighet och annan grov internationell brottslighet. Ett mer långtgående polisiärt samarbete behövs även för att kunna möta kriminalitet av annat slag som kan bli följden av att rörligheten ökar. Bland de förslag till vidareutveckling av polissamarbetet i Europa som från tid till annan har kommit upp till diskussion kan nämnas att bygga ut systemet med sambandsmän i olika länder, att harmonisera lagstiftningen på området och att inrätta ett europeiskt informationscentrum för narkotikabekämpning, alternativt för bekämpning av all allvarlig brottslighet. Gudrun Schyman talar om är ytterligare ett sådant förslag till lösning av de problem som kan uppstå i ett gränslöst Europa. Förslaget har dock, som Gudrun Schyman säkert vet, mött motstånd från flera håll. Jag är själv tveksam till tanken om den innebär att organisationen får exekutiva befogenheter över gränserna. Men jag vill inte föregripa de grundligare överväganden och beslut som ligger framför oss. Men gränskontrollfrågorna i ett EG-perspektiv berör inte bara polisens och tullens arbete. Det handlar också om sådant som immigrations och flyktingfrågor, handelspolitik och jordbrukspolitik. Regeringen har bedömt det vara angeläget att inför medlemskapsförhandlingarna med EG och själva medlemskapet få alla aspekter på frågan om slopande av gränsformaliteter och gränskontroller belysta och analyserade. Regeringen har därför i slutet av förra månaden beslutat tillsätta en interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor om gränskontroller och gränsformaliteter i ett EG medlemskapsperspektiv. I gruppen skall ingå förutom företrädare för berörda departement företrädare för de berörda statliga myndigheterna bl.a. rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen. Arbetsgruppen skall lämna en rapport till regeringen senast den 1 oktober 1992. Rapporten skall innehålla en lägesbeskrivning vad gäller arbetet inom EG med gränskontrollernas avskaffande och en plan för fortsatt arbete med frågor rörande alternativa kontrollmetoder och konsekvenserna härav för berörda myndigheter. Arbetsgruppens arbete kommer naturligtvis att också behandla de aktuella frågeställningar som Gudrun Schyman berör i sin interpellation. Därigenom kommer vi att få ytterligare underlag för en fortsatt diskussion och för framtida beslut i anledning av Sveriges inträde i EG.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Framför allt det sista som sades var mycket glädjande, nämligen att regeringen nu har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera dessa frågor. En av anledningarna till att jag har ställt interpellationen är att de som arbetar inom tullen och polisen är mycket bekymrade. Man har faktiskt för flera år sedan, när integrationsdiskussionen kom i gång, påtalat att framför allt det polisiära samarbetet väcker en rad frågor som bekymrar vid en jämförelse av den svenska polisens verksamhet med hur det ser ut i andra länder. Man efterlyste för flera år sedan en politisk diskussion om dessa frågor, och nu har man gjort det igen. Jag har läst det senaste numret av Svenska Polisförbundets tidning -- det har vi kanske gjort bägge två -- där man tar upp detta. Polisförbundets internationella ombudsman uttrycker sig där på följande sätt: ''I Sverige är utgångspunkten att polisen ska vara en enhetlig civil och demokratiskt kontrollerad organisation som är förankrad i lokalsamhället. En medborgarnära yrkeskår med en stark social förankring -- något av samhällets skyddsombud. Många av EGs medlemsländer har en helt avvikande polisstruktur som inte minst gör sig gällande på det sättet att man inte har någon enhetlig polisorganisation. I många länder har man flera -- mer konkurrerande än samverkande -- polisorganisationer med olika huvudmän. En avgrundslik skillnad är att det i flera EG-länder finns militärt organiserade polisorganisationer. Det är tveklöst så att man i dessa länder har en annan syn på polisrollen än den vi företräder. En avgörande fråga för utvecklingen i framtiden blir därmed vilken polisroll som kommer att bli föredöme i det nya Europa.'' Gunno Gunnmo tar på ledarsidan upp liknande frågor. Han skriver att det saknas en svensk politik på detta område. Det är alarmerande att det är så, eftersom diskussionerna inom EG är ganska långt framskridna. Man har redan i slutet av förra året tillsatt en arbetsgrupp som i slutet av 1993 skall ha byggt upp en centraleuropeisk kriminalpolismyndighet. Diskussionerna pågår ju. Då brådskar det att vi i den svenska politiska debatten formerar en ståndpunkt i dessa frågor. I interpellationssvaret säger justitieministern att hon själv inte är särskilt trakterad av denna ''Europolis''. Det är inte jag heller av just det skälet att det nog finns väldigt stora skillnader vad gäller demokratisk kontroll och synen på polisrollen över huvud taget. Befogenheterna över gränserna gör den mycket svår att kontrollera. Det står också i svaret: ''Men jag vill inte föregripa de grundligare överväganden och beslut som ligger framför oss.'' Jag tycker att det är litet passivt. Jag är naturligtvis orolig över att regeringen inte skyndar på att formulera en egen nationell ståndpunkt som är väl förankrad i den svenska riksdagen innan den ger sig in i alltför långtgående diskussioner med EG:s organisationer. Är regeringen fast besluten att driva dessa frågor vid eventuella medlemskapsförhandlingar, dvs. att man inte vill ha en ''Europolis'' och att man vill slå vakt om den struktur och de traditioner som den svenska polismyndigheten är bärare av? Även om jag förstår att arbetsgruppen skall syssla med dessa frågor vore det bra att få en vink om detta. Jag skulle också vilja veta vilken sammansättning arbetsgruppen kommer att få. Det står att det kommer att finnas ''förutom företrädare för berörda departement företrädare för de berörda statliga myndigheterna bl.a. rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen''. Hur är det med de fackliga representanterna? Kommer de att vara företrädda i den här arbetsgruppen? Jag tänker då på tulltjänstemännens fackliga organisation, Tullkust, och på Polisförbundet. Jag tycker att det vore en självklarhet att dessa fackliga organisationer med sina företrädare skall finnas med i arbetsgruppen. Det står ingenting om det. Det vore bra om jag kunde få svar också på det.
Herr talman! Som jag tidigare nämnde fattade regeringen den 26 mars beslut om tillsättande av en interdepartemental arbetsgrupp och beslutade vilka som skulle ingå i denna och vilka direktiv som skulle gälla. När det gäller den sista frågan som Gudrun Schyman ställde om vilka som skall ingå i arbetsgruppen, sägs i beslutet att till arbetsgruppen kan vid behov knytas företrädare för andra departement och myndigheter än de direkt utpekade samt en referensgrupp med företrädare för berörda näringslivsorganisationer och fackliga organisationer. Det anges alltså att det skall finnas en referensgrupp. Vidare vill jag gärna kommentera Gudrun Schymans önskemål om att skynda på. Regeringen har bara suttit i sex månader. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som skall avlämna sin rapport senast den 1 oktober 1992. Att göra det snabbare är knappast möjligt med tanke på att det är fråga om ett omfattande och seriöst arbete. Det bildar rimligen grunden för den politik som vi därefter måste diskutera. Detta gör att jag inte anser att det är passivt när jag uttrycker min tveksamhet till tanken på en ''Europolis'' och inte vill föregripa grundliga överväganden och beslut. Livet har lärt mig att även om man kan vara mycket övertygad om en sak, skall man inte blockera sig mot synpunkter som man kanske aldrig har funderat över. Men än så länge har ingen kunnat undanröja min tveksamhet.

Herr talman! Man kan alltid diskutera hur stora arbetsgrupper skall vara. Jag vet inte om Gudrun Schyman har sett själva beslutet, som ju visar att den egentliga arbetsgruppen har mycket stor omfattning. Men här görs ju också en markering från regeringens sida, att man skall utnyttja den kunskap som finns även hos de fackliga företrädarna. Jag menar att det är tillräckligt. Som jag sade i mitt förra inlägg skall man vara öppen för synpunkter. Och hade det varit så att vi inte inom regeringen tidigare hade funderat över dessa viktiga frågor, så hade det varit en klar fördel att ha den inställningen, och jag är övertygad om att vi då skulle ha tagit fasta på Gudrun Schymans interpellation. Men tankarna bakom den här arbetsgruppen dök faktiskt inte upp den 27 mars, när Gudrun Schyman framställde sin interpellation. De har funnits tidigare, och de kommer till uttryck i underlaget för regeringens beslut. Underlaget är daterat den 19 mars. Och Gudrun Schyman vet lika väl som jag att sådant underlag plockar man inte fram över en natt. Det är mycket tankearbete bakom.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är i och för sig nyanserat, men tyvärr saknar jag ändå konkreta åtaganden i den aktuella situationen. Först vill jag erkänna att jag verkligen är lekman på området. Men det har tydliggjorts för mig alltmer hur utsatt samernas position är i vårt svenska samhälle och därmed också förhållandet kring deras huvudsakliga näring, renskötseln. Därmed vill jag inte undervärdera övrig näringsverksamhet som jakt, fiske, jordbruk och slöjd. Men det är huvudsakligen renskötseln som står för inkomsterna, och samerna och renarna hör alltid intimt samman. Renskötselrättens utövande är reglerad och preciserad genom vid varje tid gällande lagstiftning. Man kan säga att renskötselrätten påminner om äganderätten, som består även utan lagstiftning men vars innehåll och utövande regleras genom bestämmelser i olika lagar. Renskötselrätten bygger i grunden på urminneshävd och inte på upplåtelser eller lagstiftning. Den är av stor betydelse -- som jag tidigare nämnt och som statsrådet också har instämt i -- för de renskötande samernas ställning och trygghet i sin näring. Renstammen har ökat kraftigt. Man brukar räkna med en ökning från ca 175 000 renar på 1970-talet till i dag uppskattningsvis mer än 300 000. Denna ökning är inte utan problem. Dels uppstår konflikter med de mer permanent boende vad gäller renbetet, dels kan de stora renjordarna åstadkomma problem i trafiken och på vägarna, särskilt vintertid. Jag anser att dessa fakta är mycket relevanta för rennäringens framtida utveckling, och av denna anledning måste frågan återigen ställas om statens och samhällets ansvar för forskning och utveckling inom rennäringen och därmed också för samernas fortsatta existens och för deras kultur. Jag anser att vi starkt har försummat denna forskning. Hela nationen har ett ansvar för att de forskningsresurser som samhället ställer upp med även tillförs renforskningen. När statsrådet nu svarar att den dåvarande regeringen 1987 uppdrog åt skogs och jordbrukets forskningsråd att utarbeta ett sammanhållet program för den framtida forskningen, vill jag säga att det var ett steg i rätt riktning. Men vad blir det verkliga resultatet? Det är en fråga som jag vill ställa. Riksdagen ställde sig också bakom programmet 1990, och statsrådet svarar att i dag står 2,2 milj.kr. till förfogande för verksamheten. Jag skulle vilja veta hur de pengarna fördelas. Senare säger också statsrådet att besparingar skall ske inom lantbruksuniversitetets ram med 30 miljoner och att lantbruksuniversitetets styrelse som ett led i sitt budgetarbete har förordat att avdelningen för renforskning skall avvecklas, vilket innebär en besparing på 1 milj.kr. Jag anser att ekvationen inte går ihop. Först vill statsmakterna i välvilliga ordalag stärka renforskningen. Sedan avrustar man forskning som pågår och som startade med den stolta målsättningen från 1990. Och det är faktiskt mer än 1 milj.kr. som dras in. En tjänst vid Röbäcksdalens försöksanstalt i Umeå har inte återbesatts. Den kan också värderas till ett par hundra tusen kronor. Jag tycker att detta strider även mot den över 20 år gamla målsättning om renforskning som skrevs in i ett regeringsbeslut 1971, nämligen att tyngdpunkten skulle läggas på målforskning som kunde väntas ge påtagliga och snabba rationaliseringsvinster. får stora konsekvenser. Storumans fältstation läggs ner, likaså renforskningsstationen i Kuolpavare utanför Gällivare, den enda i Sverige med stora fållsystem och försökshägn. Forskningsanknuten undervisning om renen och dess livsvillkor vid universitetet och utanför minskar drastiskt. Jag tänker på kurser för studerande på olika nivåer, renskötare, skogstjänstemän, naturresursförvaltare m.fl. Pågående försöksverksamhet -- i huvudsak tvärvetenskaplig -- kommer förmodligen också att läggas ner. Beslutet att avveckla avdelningen för renforskning har mötts av starkt kritiska synpunkter. Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten har uppmärksammat förlusten av samarbete och rådgivning i betesutnyttjandefrågor. Institutionen för viltekologi vid SLU beklagar förlust av handledare och forskningsstationen vid Kuolpavare. Vetenskapsakademien och statens strålskyddsinstitut nämner särskilt risken för minskad handlingsberedskap vid strålningsolyckor. Jag tycker att det är en underlig tågordning att man nu först talar om att man vill satsa resurser på forskning och man sedan lägger ner de befintliga renforskningsstationerna. Det sägs i svaret att 3 milj.kr. har reserverats i samband med forskningspropositionen 1990 för en fältstation. Varför då lägga ner forskning som pågår? Varför inte samla befintlig forskning till Umeå? Och varför inte flytta från Uppsala något av dess husdjursverksamhet?
Herr talman! Låt mig först slå fast att man inte får ta varje förändring som görs som något negativt. Jag tror att den process som nu är i gång kan bli positiv såväl för rennäringen som för samekulturen. Jag vill också understryka att regeringen inom en ganska snar framtid kommer att lägga fram en samlad sameproposition. Den har varit efterfrågad av riksdagen under lång tid. Sedan är det just som Ulla Orring säger, att det finns många problem med rennäringen, bl.a. att inom vissa områden ökar renstammen mer än vad som egentligen är lämpligt. Det är saker som behöver tas upp i vidare diskussioner. Det är kanske inte en renodlad renforskning som behövs utan kanske en forskning som rör de andra områden jag nämnde -- företagande, ekonomi, hur de här frågorna skall kunna hanteras från de renskötande samernas sida. Lantbruksuniversitetet hade i sitt äskande begärt en ökning, i och för sig mätt i rörliga priser, med Det är uppenbart att det var en ganska svår uppgift för lantbruksuniversitetet att spara dessa pengar. Å andra sidan är det just den situationen som ofta leder till att man omprövar verksamhet. På lantbruksuniversitetet kom man fram till att man skulle lägga ner avdelningen för renforskning. Den hade under senare tid inte haft så omfattande verksamhet. Jag har beskrivit tidigare i svaret att skogs och jordbrukets forskningsråd fullföljer det ansvar det tidigare fick för renforskningsprogrammet och att rådet kommer att tillsätta en professur. Det finns tillräckligt med pengar. Vi vet att tjänsten på avdelningen för renforskning inte längre var besatt vid lantbruksuniversitetet. Nu kommer det till personal och resurser. Det finns medel avsatta för en fältstation, när man kommer så långt i arbetet. Jag är medveten om att det har skett för litet under senare tid och att vi för närvarande befinner oss i något av ett mellanläge. Men med nuvarande inriktning av verksamheten är jag övertygad om att det kommer att bli ett bra resultat. Ulla Orring tar upp Kuolpavare fältstation. Jag måste erkänna att jag inte kände till att den var på väg att läggas ner. Jag kan inte heller se att det nödvändigtvis hänger ihop med dessa beslut. Någonstans behöver det satsas. Samtidigt kan jag för egen del inte bedöma var den lämpliga platsen är. Det får komma fram i det vidare samråd som skall ske mellan berörda organisationer. Jag vill i detta sammanhang än en gång peka på det nordiska samarbete som är nödvändigt att utveckla och som vi har drivit på från svensk sida.

Herr talman! Jag är övertygad om att det kommer till en professur på detta område i enlighet med de beslut som är fattade. De medel som finns tillgängliga när detta kommer i gång är faktiskt större än de medel lantbruksuniversitetet hade tidigare, i synnerhet om man tar hänsyn till att lantbruksuniversitetet ändå har stöttat med vissa basresurser. Var man skall lägga verksamheten är en detalj i sammanhanget som vi från regeringens eller riksdagens sida kanske inte kan gå in och styra fullständigt. Jag kan gärna uttrycka en personlig uppfattning att denna typ av verksamhet finns i norr och det vore naturligt om också forskningssatsningarna gjordes i norr. Samtidigt vet jag att en del av de forskare som sysslar med de frågor som här berörs finns i Uppsala. Det kan möjligen vara en komplikation. Det är någonting som framför allt lantbruksuniversitetet och skogsoch jordbrukets forskningsråd får ta ställning till. En offentlig debatt om frågan skadar säkert inte de norrländska intressena.
Herr talman! Jag tackar för den positiva deklarationen. Jag vill starkt understryka att vi oftast finner det egendomligt att den forskning som berör områden som renskötsel och samefrågor skall vara koncentrerad till andra delar av landet. Den bör ligga där den hör hemma. För renskötselns förkovran -- man kan se många nyanser i uttrycket förkovran -- är det viktigt att det kommer till stånd en rejäl forskning och försöksverksamhet för samernas och renskötselns del. Ett renforskningscentrum skall i framtiden, som jag ser det, tjäna som ett serviceorgan som samordnar olika projekt som pågår för att stärka samernas och renskötselns ställning. Detta är mycket viktigt för att man skall kunna få ett bra klimat mellan de mer bofasta och samerna. Det är viktigt att vi kommer till skott i denna fråga.
Herr talman! Jag tror inte att Ulla Orring och jag är oense om grundtankarna. Jag hoppas att samordningen på den svenska sidan mellan olika forskningsorgan och universitet och på den nordiska sidan kommer att leda till att vi får bättre resurser i framtiden att bedriva forskning på renskötselns område. Jag vill gärna upprepa vad jag sade tidigare. Det är de inblandade parterna -- skogs och jordbrukets forskningsråd, lantbruksuniversitetet, Samernas riksförbund och Umeå universitet -- som tillsammans skall försöka lösa frågan om centrumbildning och en eventuell fältstation. Det finns möjligheter att göra det när en professur tillsätts och med de stödresurser som kommer att tillföras denna professur.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om Sverige behöver EG. Han har också frågat hur Sveriges utrikeshandel påverkas och vilka strategier som kan utvecklas i det fall vi inte blir medlemmar i den europeiska gemenskapen. Herr talman! Medlemskap i Europeiska gemenskapen ligger i vårt lands nationella intresse. Det konstaterade riksdagen i december 1990 med överväldigande majoritet. Det bakomliggande resonemanget känner vi väl till. Utgångspunkten för den svenska EG-politiken är det ömsesidiga beroendet: - vi delar samma historia, kultur och demokratiska värderingar; - tre fjärdedelar av vår utrikeshandel avser länderna i Västeuropa; - direktinvesteringarna från och till EG dominerar den svenska statistiken; - ett brett och finmaskigt samarbetsnät har växt upp i Västeuropa. Det omfattar de flesta i samhället -- industrin, fackföreningsrörelsen, tjänstenäringen, utbildnings och forskningsvärlden, förvaltningen, kommunerna, de politiska partierna och många fler. Sveriges deltagande i den fortsatta västeuropeiska integrationen är en helt avgörande förutsättning för att bryta den ekonomiska stagnationen, få i gång tillväxten samt klara sysselsättningen och välfärden. Riksdagen betonade också 1990 att endast som medlem kan vårt land fullt ut delta i och få inflytande på Europeiska gemenskapens samarbete.

Genom EES-avtalet, som vi räknar med skall träda i kraft nästa år, har vi tillryggalagt drygt halva vägen. EES-avtalet ger oss också ett visst medinflytande i den inre marknadens fortsatta utbyggnad. Håller vår tidtabell kan medlemskapsförhandlingar inledas omkring årsskiftet.

Denna välkomnades av statsministern efter samråd i utrikesnämnden den 11 december i fjol. Herr talman! Sten Andersson i Malmö har med rätta lyft fram utrikeshandeln i sin interpellation. En tredjedel av hela vår produktion av varor och tjänster hänger på utrikeshandeln och därmed hundratusentals arbetstillfällen, ja hela vår välfärd som vi känner den i dag. Långtidsutredningen konstaterar att det svenska välståndets uppbyggnad sedan 1870-talet är exportledd. Sten Andersson har också frågat vilka handelspolitiska strategier som kan utvecklas om Sverige inte blir medlem i Europeiska gemenskapen. En anpassning till EG på det handelspolitiska området är självklart inte helt problemfri -- det redovisade jag senast i går i riksdagen. Men utanför EG skulle den svenska ekonomin behöva anpassas till den europeiska marknaden utan att Sverige haft någon del i de avgörande ekonomiska besluten. Diskrimineringshindren skulle behöva kompenseras genom smärtsamma kostnadssänkningar för att klara konkurrensförmågan. Den svenska ekonomiska politiken skulle behöva utformas så, att investeringar i Sverige skulle ge så mycket bättre avkastning att detta uppväger nackdelen att vi står utanför EG. Handelspolitiken skulle, som nu, få inriktas på tillämpningen av ett frihandelsavtal -- inte en tullunion -- med EG och på de mödosamma och långsiktiga globala frihandelssträvandena i GATT, som också framöver kommer att präglas av osäkerhet och återkommande störningar. En framgångsrik lösning av Uruguayrundan skulle vara av mycket stort värde för ett litet exportberoende land som Sverige. Men faktum kvarstår -- varje alternativ till medlemskap i Europeiska gemenskapen innebär en växande isolering som skulle visa sig kostsam för det svenska folkhushållet. Den skulle innebära mindre välstånd, mindre valfrihet och större svårigheter att klara sysselsättningen och miljövården. Den skulle innebära försämrade möjligheter för kvinnornas deltagande i arbetsmarknaden. Den skulle motverka reallönehöjningar och möjligheterna att upprätthålla den sociala standard och service som byggts upp genom åren och som vi vant oss vid. Den skulle leda till höjda priser för konsumenterna på såväl varor som tjänster och till en ökad inflation. Herr talman! Sedan slutet av år 1989 har Sverige förlorat ca 100 000 industrijobb. Vår konkurrenskraft har urholkats under en längre period. Återkommande valutakriser har drivit räntorna i höjden. Det här får inte fortsätta. Regeringens ekonomiska politik skall bryta den ekonomiska stagnationen, främja tillväxten och förbättra vårt lands möjligheter att hävda sig på exportmarknaden. Ett medlemskap i EG ger vårt näringsliv möjligheter att på likställd fot konkurrera på den västeuropeiska marknaden -- och dit går tre fjärdedelar av vår export. En avgörande sysselsättningsfråga framöver blir handeln med tjänster i den privata sektorn. Om vi är väl rustade och om vi deltar i integrationen på en medlems villkor, så kommer denna sektor i Sverige att expandera. Ställer vi oss utanför kommer vi redan från början i ett sämre läge. Men skillnaden blir ännu större den dag gränskontrollen för handeln slopas inom EG -- ett EG där redan i dag nio av tio västeuropéer bor. Förra året sjönk vår samlade produktion, och även för innevarande år är prognosen dyster. Arbetslösheten fortsätter att stiga. Det tar tid att vända utvecklingen. Men det finns uppmuntrande tecken. Ett är att omvärldens tilltro till Sverige och svensk ekonomi förefaller öka. Allt fler utlänningar investerar i Sverige. Samtidigt minskar de svenska investeringarna i utlandet. De svenska företagen satsar i ökad utsträckning på Sverige. EES-avtalet och vår avsikt att söka medlemskap i EG har bidragit till denna utveckling. Omvänt gäller att osäkerhet på den här punkten kan skada våra egna intressen. För att sammanfatta: Ett svenskt medlemskap i EG är viktigt - för att öka den ekonomiska tillväxten, - för att främja företagsamheten, - för att trygga sysselsättningen och vår välfärd, - för att skapa bättre förutsättningar för en aktiv miljö och regionalpolitik, och - eftersom Sverige därmed bidrar till att stödja en stabil fredsordning i Europa. Det ger också möjligheter att på likställd fot bevaka våra intressen och fullt ut medverka i arbetet på att bygga det nya Europa.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för ett mycket långt och mycket informativt svar i denna fråga. Det är min bestämda uppfattning att dagens EG debatt har hamnat litet grand snett. De som är anhängare till EG talar i positiva ordalag och glömmer att tala om det som är negativt. De som är negativa tar gärna fram enskildheter som eventuellt kan misstänkas bli sämre om Sverige blir medlem i Debatten har handlat mycket om Rom-fördraget, överstatlighet och monetär union. Man har alltså talat till medborgarna och inte med medborgarna. Det är dags att börja använda en annan typ av argumentation. EG är både och. Det innebär inte den dag Sverige blir medlem att våra plånböcker blir tjockare och att allt annat blir mycket bättre. EG måste ses som en helhet. Det goda måste vägas mot det onda. Det är min bestämda övertygelse att det goda och positiva överväger och att Sverige på sikt blir medlem i EG. Vi har i dag hört en debatt där Gudrun Schyman talade med justitieministern om polisen och tullen och de problem som kan uppstå där. Jag hade själv en sådan debatt för en månad sedan med skatteministern. Jag tycker att statsrådet Dinkelspiel tar litet grand lätt på problemet. Faktum är att tullens verksamhet till viss del kommer att försvinna vid ett EG-inträde. Vid en jämförelse i dag av vad tullen och polisen kvantitetsmässigt tar av knark, är tullen mycket effektivare. Men det, herr talman, beror på det faktum att polisen skall jaga knarket när det redan finns i Sverige. Det är en svår uppgift, och det kostar mycket pengar och kräver mycket personalresurser. Herr talman! Jag går tillbaka till anledningen till att jag ställde interpellationen. Frågan gäller vad Sverige gör om Sverige inte blir medlem i EG. Hur kommer då ekonomin och den sociala välfärden att utvecklas? Jag tror att om Sverige går med i EG kommer Sverige att få en starkare förhandlingsposition. Går Sverige inte med i EG, kommer Sverige ändå att få finna sig i mycket av det EG beslutar utan att ha någon chans att påverka situationen. Helt logiskt följer att en organisation i första hand ser till de egna medlemmarnas intressen. Jag har svårt att tro att Sverige skulle kunna bibehålla gynnsamma frihandelsavtal med EG om landet står utanför. Jag kan tänka mig att där skulle bli stora protester från övriga EG-länder, som skulle ifrågasätta att ett utomstående land skulle få gynnsamma avtal. I dag går 75 % av Sveriges export till länderna i Västeuropa. 50 %av det vi i Sverige tillverkar för export går till EG-länderna. Med tanke på vilka länder som i dag har sökt medlemskap, är det inte fel att säga att nästan 75 % av exporten kommer att gå till de länder som i framtiden är medlemmar i EG. Då uppstår de stora problemen. Det kan sägas att det här kvittar för storföretagen och de förmögna, för de kan åka första klass till Bryssel oavsett om Sverige är medlem eller ej. Men det är företagaren med 100 anställda, och som i dag är underleverantör till ett stort svenskt företag, som skall vara oroad över om Sverige skall bli medlem eller ej. Därför är risken stor att svenska företag flyttar ut till EG-länderna och skaffar underleverantörer där i stället. Vi riskerar alltså att få ett stort antal människor utan arbete i Sverige. Lösningen på den här frågan är att vi blir effektivare i Sverige. Men jag tror att där finns en viss ribba som är svår att ta sig över. Den andra lösningen för att sänka kostnaderna, och den mest tänkvärda, är att sänka lönerna. Jag tror inte att det är ett alternativ som tilltalar någon anställd i dag i Slutsatsen måste bli, att om Sverige inte går med i EG blir det ett större antal arbetslösa i Sverige och den sociala standarden blir sämre. Ibland kan man höra i debatten att Sverige kan söka sig andra marknader om Sverige inte går med i EG. Ja, det går. Det finns länder som vill köpa av Sverige. Där finns bara ett problem. De har som regel inga pengar att betala med. Då skapas inte heller pengar att betala löner och andra kostnader i Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Dinkelspiel. Finns det bland de länder som i dag är medlemmar i EG någon påtaglig opinion för att bryta medlemskapet? Finns det något exempel -- förutom att vi har hört att där är litet trubbel i Danmark? Det skulle vara bra om statsrådet kunde tala om det i dag. Om det inte finns något exempel, anser jag att det är det bästa skälet för att Sverige skall sträva efter ett medlemskap i EG.

Herr talman! Hur beroende Sverige är av den europeiska gemenskapen fick vi ett tydligt bevis för 1990, när det strömmade ut mycket kapital från Sverige. Det var investeringskapital som i stället för att placeras i vårt land placerades huvudsakligen inom den euroeiska gemenskapens ram. När sedan Sverige drabbades av valutaproblem och valutareserven snabbt tömdes, sade den dåvarande socialdemokratiska regeringen att nu kunde inte Sverige hålla fast vid den linje som varit. Nu måste det ske en ändring, och Sverige måste söka medlemskap i den europeiska gemenskapen. Det var ett bra beslut. Det är bara synd att det var de skälen och inte en djupare övertygelse om värdet av det europeiska samarbetet i sin helhet som var den bestämmande faktorn när den dåvarande regeringen tog ställning i frågan. Men som jag förstår har det också hänt positiva saker efter det beslutet. Det har bl.a. hänt att investeringskapitalet har vänt och att vi nu får de investeringar i Sverige som gick oss förbi innan ansökan lämnades. Får vi nu också, vilket torde vara syftet med regeringens politik, en bättre balans i den totala ekonmin, så kan vi också hoppas på att vi när konjunkturen vänder får en snabbare tillväxt i landet. Det kan bli en tillväxt på den nivå som vi har varit vana vid tidigare i stället för en minskad tillväxt som vi har haft under de senast åren. Trots allt är det landets totala inkomster -- summan av vad vi tillverkar och vår handel -- som är avgörande för vårt välstånd. Det är inte genom riksdagsbeslut som man klarar goda skolor, god barntillsyn, fungerande sjukvård och tillräckliga pensioner. Grunden för allt detta ligger i att man har en produktion och en handel som ger de nödvändiga resurserna. Herr talman! Mot denna bakgrund är samarbetet i Europa vår bästa möjlighet att skapa dessa resuser. Vi måste fullt ut kunna delta i detta. Det är avgörande för svenskt välstånd. Det finns inga andra marknader som kan kompensera den europeiska marknaden. Jag är ganska optimistisk när det gäller våra möjligheter att vinna de nödvändiga villkoren för en fri handel, ett fritt varuutbyte, ett fritt personutbyte och fria investeringar i Europa om vi får det avtal som brukar kallas EES-avtal. I så fall är jag övertygad om att såväl svenskar som de som ingår i EG och EES-området kommer att räkna Sverige som en del av denna stora europiska gemenskap. Jag tror att vi kommer att få tillgång till allt vi behöver för att svenskt näringsliv skall kunna konkurrera på lika villkor. Jag noterar naturligtvis att vi då inte kommer att vara medlem i tullunionen. Det kan ibland skapa viss osäkerhet. Men som helhet bedömer jag ändå att det på det europeiska planet kommer att fungera väl ur näringspolitisk synpunkt för Sveriges del. Däremot finns en kvarvarande nackdel. Förenta Staterna och Japan -- kan om Sverige ingår i ett EES-område föredra att investera i den europeiska gemenskapen. Om de investerar i Sverige riskerar de nämligen en ganska ordentlig granskning av bl.a. urspungsregler. De varor som de tar in till Sverige kan inte automatiskt gå vidare. Den tillverkning och förbättring de gör av varorna på svensk mark möter kanske inte de krav på ursprungsäkthet som EES-reglerna ställer. I detta avseende kan vi ha en nackdel, men egentligen inte på något annat centralt område. Detta tycker jag att vi bör understryka. Vi skall inte ge det svenska och det europeiska näringslivet anledning att tro att det inte räcker med ett EES avtal för flertalet av de krav som måste ställas på rörelsefrihet. Får vi det är de i grundläggande mening ekonomiska problemen för Sveriges del av att stå utanför den europeiska gemenskapen avklarade. Jag tycker då att andra skäl är viktigare för oss. Det är då politiska och kulturella skäl, vår gemenskap med Europa och vår vilja att vara med och skapa en framtid tillsammans med de andra länderna i Europa som skall vara avgörande för grundfrågan som vi har att ta ställning till -- om vi skall vara med i den europeiska gemenskapen. Ekonomin kan vi klara med ett EES-avtal, men vi klarar inte vårt engagemang i Europas framtid med enbart ett EES-avtal. Jag vet att den här frågan inte riktigt berör hur det går med en avi ifrån den europeiska domstolen. Men i den händelse av att utrikeshandelsministern har något att berätta om vad som händer i de sammanhangen är jag övertygad om att närvarande ledamöter av kammaren är fullt beredda att lyssna.

Herr talman! Gudrun Schyman frågade om det finns några bevis för att svensk ekonomi skulle skadas om Sverige ställer sig utanför samarbetet inom den europeiska gemenskapen. Hon fick det att låta som om det saknades sådan bevis, men så är ju alls inte fallet. Vi fick ju 1990 en mycket tydlig erfarenhet av vad detta innebär i och med att Sverige då förde en ekonomisk politik som drastiskt skilde sig från den politik som förs inom den europeiska gemenskapen, samtidigt som det rådde en mycket stor oklarhet om var Sverige skulle stå i förhållande till den europeiska gemenskapen. En av grunderna till de problem som Sverige för närvarande genomgår är att vi alltför länge förde en politik som gick snett mot EG:s och som var oklar i fråga om våra relationer till det europeiska samarbetet. Det finns alltså bevis. Det är bara för Gudrun Schyman att studera den utveckling som varit under de senaste åren så får hon alla de bevis hon behöver. Om Sverige inte vill vara med i den europeiska gemenskapen, kommer det då att skada svensk ekonomisk tillväxt? Är det ett hot mot svensk ekonomi att hävda att vi skulle kunna få ett mindre välstånd, eller t.o.m. ett sjunkande välstånd, om vi inte var med i EG? Nej, det är en korrekt sakuppgift. Det är klart att Sverige, om svenskarna så önskar, har rätt att ställa sig utanför det ekonomiska samarbetet i Europa, att kraftigt skära ner det och inte följa med i den utveckling som Europa genomgår. Men det skulle inte ske utan kostnad, och också det är en viktig konsumentupplysning till svenska folket. Vill vi stå utanför kan vi göra det, men det kommer att kosta oss mycket. Det kommer inte att innebära att vi tvingas bo i jordkulor -- det tror jag inte -- men vi kommer inte att ha samma möjligheter att upprätthålla vår levnadsstandard när det gäller skolor, daghem, sjukvård, pensioner och annat om vi ställer oss utanför det ekonomiska samarbetet. Den möjlighet vi har, Gudrun Schyman, är naturligtvis att komma med i ett EES-avtal. Det ökar frihandeln, och det ger oss också en mängd andra rörligheter för människor, tjänster och kapital. Men något alternativ till EG finns inte. De länder Gudrun Schyman talar om som skulle kunna ersätta Europa som marknad är främst u-länderna, Japan och Förenta Staterna. Dessa har mycket högre tullar. Vi kan sänka våra tullar, om det är det vi vill. Problemet för oss är inte att vi inte kan sänka våra tullar, problemet är att de länder som står utanför EG har mycket höga tullar, drastiskt höga tullar, mot bl.a. svensk export.
Herr talman! Det blir svårt att hinna med allt på tre minuters repliktid, eftersom alla debattörer just nu tycks debattera med mig. Jag skall i alla fall försöka. Jag tror inte, Hadar Cars och Sten Andersson i Malmö, att vi behöver ersätta EG:s marknad med någon annan om Sverige inte väljer ett medlemskap i den europeiska unionen. Sverige skall ju fortsätta att handla med den europeiska marknaden, precis som vi gör nu genom det frihandelsavtal vi har. Det är inte så att det plötsligt försvinner. Det är en missuppfattning att gränsen mellan Sverige och EG:s inre marknad plötsligt kommer att stängas. Så är det inte. Sverige har ett frihandelsavtal, och det fortsätter. Man kan tycka att det är otillräckligt, eller man kan tycka att det är tillräckligt. Om man tycker att det är otillräckligt kan man försöka utvidga det frihandelsavtalet. Jag tror inte att det är så omöjligt. Jag tror visst att man kan föra en diskussion om att utvidga frihandelsavtalet. Det finns också steg mellan det i dag existerande frihandelsavtalet och ett EES-avtal. Man kan utvidga det till att t.ex. omfatta tjänster. Det finns olika modeller för detta och alternativa strategier. Det är ju inte så att det bara finns en enda väg. Om de nordiska länderna samfällt väljer att inte ansluta sig som medlemmar i den europeiska unionen, finns de nordiska länderna som ett gemensamt handelsområde, som den europeiska unionen naturligtvis också är intresserad av att handla med genom ett avtal av något slag eller så som nu sker med EFTA länderna. Det är klart att det finns olika vägar och möjligheter. Det skall bli intressant att se vad som händer i den här diskussionen i jämförelse med den diskussion som fördes i Danmark inför medlemskapet i EEC, där en knapp majoritet var för. Argumentationstekniskt är det intressant. Man sade då: Danmark måste gå med i EEC, annars får vi en väldigt dålig ekonomi, och vi får det dåligt över huvud taget. Vår utlandsskuld, som i dag är ganska stor, kommer att öka ännu mer. Vår arbetslöshet, som i dag är ganska stor, kommer att öka ännu mer. Vår export är mycket beroende av EG:s marknad. I dag är Danmarks utlandsskuld högre, i dag har man mindre handel med EG:s marknad än vad man hade då, och atbetslösheten, som då var 0,9 % är i dag över 10 %. Detta beror inte bara på medlemskapet i EEC eller EG, utan det beror också på en massa andra faktorer. Men några absoluta konsekvenser av det ena eller det andra finns inte. Seriösa ekonomer i långtidsutredningen -- den förra -- har räknat på vad ett inträde i EG:s tullunion skulle innebära för Sveriges del och vad det innebär att stå utanför med möjlighet att teckna alternativa avtal med andra marknader, såsom USA-marknaden, Japanmarknaden, marknaderna i de östeuropeiska länderna och marknaderna i tredje världens länder. Man räknade ut att en del saker blir dyrare och en del saker blir billigare. Det kommer att gå ungefär på ett ut. Sedan dess har Sverige avreglerat sin handel mer, bl.a. har vi tagit bort multifiberavtalet. Det finns inga fakta. Jag efterlyser ekonomiska fakta och alternativa strategier. Är regeringen en regering för landet borde man väl ändå diskutera vad konsekvensen blir vid ett nej och ha en alternativ strategi för detta.
Herr talman! Jag vill återkomma till den fråga Sten Andersson i Malmö ställde i sitt första inlägg om för och nackdelarna med ett EG-medlemskap. Jag tror som interpellanten att det är viktigt att vi inser att här finns fördelar men också lyfter fram de nackdelar som är förenade med att stå utanför EG. Jag tycker att den här debatten mycket väl belyser hur man väldigt lätt försöker gå förbi de svårigheter vi skulle ställas inför om vi ställer oss utanför EG. Det är viktigt att man har en helhetsbild. Det är viktigt att vi konstaterar att ett medlemskap i EG inte är någon dans på rosor och att det förvisso kommer att bli en del problem vid anpassningen till EG:s bestämmelser. Jag försökte i går i riksdagen att inventera de problem som aktualiseras vid ett medlemskap. Jag tycker att det är viktigt att vi har en bild av för och nackdelarna. Vi skall bidra till en allsidig debatt kring dessa frågor. Samtidigt är jag övertygad om att man just i ljuset av en sådan allsidig debatt skall finna att fördelarna klart överväger nackdelarna. Gudrun Schyman efterlyser alternativ. Ja visst finns det alternativ, Gudrun Schyman. Gudrun Schyman har talat om frihandelsavtalet. Precis det är alternativet; att stå still. Jag har sagt det. Jag sade det tidigare i debatten, och jag är beredd att upprepa det flera gånger: Alternativet är att stanna vid ett frihandelsavtal. Möjligheterna att utveckla det är med förlov sagt begränsade. Det visar erfarenheten. Det finns ingen anledning att tro att det kommer att förändras i det här avseendet. Vad blir konsekvenserna av detta? Säg ärligt som det är, att detta kommer att kosta samhället ekonomiskt i form av minskade investeringar, minskad handel, ett minskat antal jobb. Väljer man att ta detta -- utmärkt! Då är det ett beslut av svenska folket i demokratisk ordning. Men man skall vara klar över att ett utanförstående innebär att vi i det ena, det andra och det tredje avseendet kommer att hamna i en sämre ställning än nio av tio västeuropéer i dag inom den europeiska marknaden. Vi befinner oss dessutom i en situation där det ena central och östeuropeiska landet efter det andra söker en närmare anknytning till EG och i många fall siktar längre än till ett frihandelsavtal.

Det politiska förtrycket i Kina är fortfarande mycket hårt. Med förtrycket följer tusentals politiska fångar. Deras brott är att de har kämpat för demokrati, deras fiende är den kommunistiska staten. Bland fångarna finns Wei Jingsheng, dömd till 15 års fängelse för att bl.a. ha skrivit väggtidningar. Inom kort kommer företrädare för den kinesiska regeringen till Sverige på inbjudan av den svenska regeringen. Avser utrikesministern att ta upp frågan om förtrycket av de mänskliga rättigheterna i Kina och kräva frisläppande av de politiska fångarna, däribland Wei Jingsheng, när företrädare för den kinesiska regeringen besöker Sverige?

Fru talman! En överenskommelse om trupptillbakadragande måste komma till stånd. Det är någonting som vi från svensk sida i alla de fora där vi har möjlighet till det upprepar och återupprepar. Det är av stor vikt att de ryska trupperna kommer bort också för att spänningarna mellan befolkningsgrupperna i de baltiska staterna något skall kunna lätta. Det går samtidigt inte att komma ifrån att det är ett huvudansvar för ryssarna själva att ordna de sociala förhållandena för de trupper som skall dras bort. Det finns också en annan sak som är värd att nämna. Vi har ju lediga resurser i Sverige, men esterna själva säger att de skulle kunna hjälpa till med bostadsbyggande bara det gick att ordna med utländsk finansiering. Man måste således vara öppen för att det här problemet har många olika sidor. Det finns dock en vilja från svensk sida att försöka hjälpa till och att vara öppen för att även vi skall kunna hjälpa till.
Fru talman! Vi kan konstatera att spänningarna är mycket starka. I förra veckan läste jag i det som en gång var SED-bladet Neues Deutschland, där man redogjorde för de många brott som begås av militärer från den gamla ockupationsarmén i Östeuropa -- det gällde inte bara i det gamla DDR utan även i Baltikum. Om det skall gå att komma till rätta med dessa spänningar, måste man naturligtvis se till att trupperna återvänder hem. Jag ser med stor förväntan fram emot resultatet av den redovisning som skall göras i Lissabon i maj. Statsrådet pekade på de olika möjligheter -- genom ett internationellt samarbete med ryssarna själva och t.o.m. med esterna, som har sagt sig vara beredda att hjälpa till -- som finns för att man skall kunna komma till rätta med problemet. Jag hoppas att vi på alla sätt försöker att komma någon vart, så att man får den lugn och ro som behövs och så att vi alla kan se fram emot en bättre framtid för Europa än den som vi tidigare hade att se fram emot.

Fru talman! Bo Arvidson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av insolvensutredningens förslag till skuldsaneringslag. Låt mig först säga att frågan om att i Sverige införa en möjlighet till skuldsanering för fysiska personer efter beslut av domstol har sin upprinnelse i att ett enigt lagutskott hösten 1987 förordade att saken skulle utredas . Utskottet uttalade i det sammanhanget att en viktig utgångspunkt vid frågans bedömning var att regler om skuldsanering inte får leda till en allmän uppluckring av betalningsmoralen i samhället. Insolvensutredningens betänkande överlämnades till justitiedepartementet hösten 1990. Förslaget har därefter remissbehandlats på sedvanligt sätt. Flertalet remissinstanser, däribland olika kreditgivar och näringslivsorganisationer, har ställt sig bakom grundtanken att införa ett skuldsaneringsinstitut. Men bland remissinstanserna finns skilda uppfattningar om den närmare utformningen av förslaget. Insolvensutredningens förslag innebär en viktig principiell nyhet i svensk rätt. Det har hittills inte varit möjligt för en enskild person att mot en borgenärs vilja på ett bindande sätt bli helt eller delvis befriad från att betala sina skulder. Även om utredningens förslag tar sikte på de mest behjärtansvärda fallen, skulle förslaget innebära en sådan grundläggande förändring i förhållandet mellan borgenärer och gäldenärer att man noga måste överväga förslagets principiella och praktiska konsekvenser, bl.a. för den allmänna betalningsmoralen och för den viktiga principen att avtal skall hållas. Jag känner mig för egen del tveksam till att ta det steget. Å andra sidan kan ett skuldsaneringsinstitut medföra beaktansvärda sociala och samhällsekonomiska vinster. Institutet har också prövats under ett antal år i Danmark. Inom regeringskansliet övervägs nu bl.a. de organisatoriska och kostnadsmässiga effekterna av förslaget. Först sedan detta är klart och en fullständig beredning har kunnat ske, är jag beredd att slutligt ta ställning till utredningens betänkande.